Herr talman! Jag tror att Alf Svensson grovt underskattar den svenske väljaren om han anser att denne röstar som Sveriges Radio bestämmer. Så enkelt är det inte. Jag har i mitt svar på Alf Svenssons interpellation tagit upp ett mycket allvarligt resonemang och förklarat varför regeringen och riksdagen inte kan — och inte bör - ingripa och föreskriva hur programföretaget skall bedriva sin verksamhet. I vårt land har vi för att tillgodose det som kallas ”Public Service”-funktionen — ett radioföretag som skall vara i allmänhetens tjänst — medverkat till en ägarkonstruktion som gör att det inte är staten som äger Sveriges Radio-koncernen. Ägarna är folkrörelser och andra organisationer som företräder olika grupper i samhället. Syftet med denna ägarkonstruktion är att programföretagen skall stå fria i förhållande till statsmakterna. Då kan naturligtvis Alf Svensson stå här och säga: Ja, men här i riksdagen och regeringen är det bara snälla och hyggliga människor. Alf Svensson är hygglig och Bengt Göransson är hygglig. De tycker naturligtvis att det är rättvist när de går ut och talar om hur något skall vara. Därigenom öppnar man för möjligheten att en minister, som inte är lika snäll och beskedlig som jag, och en riksdagsman, som inte är lika snäll och beskedlig som Alf Svensson, kanske ställer andra krav. Alf Svensson frågar: ”Kan man inte ingripa, kan man inte göra något?” Det är det man kan. Det är därför vi har radionämnden. Alf Svensson säger då: Vad händer om inte företaget rättar sig efter radionämnden. Jo, vi kan säga upp avtalet. I avtalet står det: ”Om det finns skäl att anta att ett programföretag i väsentlig mån har brutit mot 6 § radiolagens föreskrifter om bl.a. opartiskhet och saklighet eller mot företagets avtal med staten, får staten påkalla utredning i frågan genom utredningsmän, vilka utses enligt lagen om skiljemän. Om utredningen ger anledning till det får staten säga upp avtalet.” Detta är den sanktionsmöjlighet vi har. Men eftersom detta är en prövning av en valrörelse 1985 —- radionämnden har givit ett utslag — tycker jag det är rimligt att Sveriges Radio-företagen får i sin programverksamhet pröva vilken slutsats man inom företaget skall dra av vad radionämnden sagt, innan staten tillsätter en utredning för att pröva om vi skall säga upp avtalet med Sveriges Radio. Jag är inte beredd att för närvarande medverka till en uppsägning av det avtal som skall förnyas i slutet av juni i år. levisionens bevakning av de politiska partiernas verksamhet
Herr talman! Det är ju allom bekant att svaren på denna typ av frågor beträffande monopolet är av den karaktär som här levererats av vårt vänliga statsråd. Jag underskattar inte på något sätt, Bengt Göransson, den svenske väljaren. Men jag är helt övertygad om att — om jag får välja liknelsen — skall en vara köpas måste konsumenten också veta att den finns. Det framgår tydligt av min interpellation att det inte är frågan om att jag, eller ni, skulle vilja att regeringen eller någon minister säger: Så här skall programmen vara utformade. Det handlar helt sonika om att väljaren vid valtillfället skall informeras om, och skall vara informerad om, alla de rikstäckande alternativ som står henne eller honom till buds. Valet blir annars inte av den demokratiska karaktär vi önskar. Vi har nu sett utifrån radionämndens dom, utslag, kritik eller vad man önskar uttrycka, att det finns brister. Det har förekommit brister under samtliga val under 1960 och 1970-talen. Bengt Göransson säger: Detta får vi leva med och se vad som händer framöver. Jag anser att detta är en så allvarlig demokratisk fråga att det inte kunde vara ur vägen om Bengt Göransson i dag sade: Det är naturligtvis alarmerande. Jag förväntar mig att det sker en rättelse efter det beslut radionämnden tagit. Som jag nämnde tidigare skulle väljarna i de nordiska grannländerna aldrig acceptera den tingens ordning som gäller i Sverige. Jag inser också att de flesta politiker — om inte alla — i detta hus har kommit in i etablerade politiska förhållanden. Jag tror politikerna har svårt för att se den faktiska situation som råder för de nya politiska partierna i vårt land på det massmediala området. Jag hoppas att Bengt Göransson på ett mer frejdigt sätt än vad som har framkommit i dag skall engagera sig för de politiska minoriteterna.

Herr talman! Jag ber att få upprepa det jag sade i mitt svar på interpellationen: Radionämnden granskar i efterhand om programföretagen utövat sin sändningsrätt i enlighet med lag och avtal. Programföretagen förväntas ta hänsyn till radionämndens uttalanden i sin framtida verksamhet. Ansvariga för radioverksamheten är ytterst styrelserna i programföretagen, styrelsen i Sveriges Radio-koncernen och under styrelserna de programledningar som finns. Jag är angelägen om att uttala respekt för den självständighet som företagen skall ha i förhållande till statsmakterna. Jag rekommenderar Alf Svensson att se efter i tillgängliga kataloger vilka som ingår i styrelserna. Han kanske hittar någon för vilken han har förtroende och till vilken han kan ställa den fråga han ställde till mig för att få veta hur Radioföretagen ämnar hantera de anmärkningar dessa har fått.
Herr talman! Jag hoppas jag kan hitta någon. Jag kanske kan drista mig till att vända mig till allesammans. Men det betyder väl inte att jag inte kan få ställa den frågan till Bengt Göransson? Han är ytterst ansvarig för att de avtal som existerar uppfylls någorlunda. Bengt Göransson betonar gång på gång hur angelägen han är att värna om företagens självständighet. Jag har full förståelse för detta. Det har dock valrörelse efter valrörelse visat sig att företagens självständighet har lett till att politiska minoriteter nonchaleras. Om man skall acceptera det förhållandet i all framtid utifrån någon högtravande deklaration om företagens självständighet så tycker jag att det är alarmerande. Jag är naturligtvis mån om företagens självständighet. Jag är också mån om — det är därför denna interpellation är framställd — politiska partiers, och då även små politiska partiers, möjligheter att komma till tals. Ingen skall inbilla mig, herr talman, att partipolitiker alltid är så oengagerade och ointresserade av programuppläggningen. Det är bekant för alla i detta hus att dessa självständiga företag före varje valrörelse konfererar med partiernas kanslier. Vid de tillfällena ser man emellertid noga till att de små politiska partierna inte skall göra sig besvär att delta.
Herr talman! Jag ber att få anteckna mig till minnes vad Alf Svensson sade i sitt senaste inlägg. Han menade att det är företagens självständighet som har lett till denna situation. Det är just detta att vi är angelägna om företagens självständighet som är motivet för mig att nöja mig med de sanktionsmöjligheter som finns och förutsätta att radionämndens utslag behandlas i styrelserna och att man tar hänsyn till de utslagen. Det ansvarstagandet skall utövas av dem som har att ta ansvaret. Riksdag och regering skall inte vara programmakare i Sveriges Radio.

Herr talman! Pär Granstedt och Ylva Annerstedt har frågat mig vilka kriterier som skall vara uppfyllda för att regeringen skall utnyttja den på riksdagsbeslut grundade möjligheten till undantag från kravet på tre års kvalifikationstid för statsbidrag till fristående skolor. Elisabeth Fleetwood har frågat mig varför Höglandsskolans drygt 40-åriga verksamhet som fristående skola före år 1971 inte skall anses räcka för att uppfylla kravet på tre års verksamhet för successivt införande av statsbidrag. Frågorna har ställts med anledning av att regeringen den 13 november 1986 avslagit en ansökan från stiftelsen Höglandsskolan om statsbidrag till en fristående grundoch gymnasieskola. Hösten 1982 beslöt riksdagen om ett nytt statsbidragssystem för fristående skolor för skolpliktiga elever. Beslutet innebar att regeringen kan medge sådana skolor statsbidrag för deras verksamhet under vissa förutsättningar. Som grundläggande förutsättning gäller att skolan godkänts för skolpliktens fullgörande samt att skolan genom sin pedagogik eller särskilda inslag i verksamheten eller på annat sätt kan ge erfarenheter av värde för kommunernas grundskolor eller komplettera dessa i något annat allmännyttigt avseende. Om inte särskilda skäl föranleder annat krävs dessutom att skolan har bedrivit sin verksamhet i minst tre år. Riksdagen beslöt vidare i maj 1984 om ett nytt statsbidragssystem för fristående skolor på gymnasial nivå. I propositionen redovisades regeringens syn på när det kan anses vara motiverat att staten stöder utbildning på sådan nivå vid sidan av det allmänna skolväsendet. Skolor vilkas utbildningsinnehåll i huvudsak överensstämmer med det allmänna skolväsendets och branschinriktade skolor föreslogs i fortsättningen inte vara statsbidragsberättigade, medan skolor som i något väsentligt avsende till sitt utbildningsinnehåll skiljer sig från det allmänna skolväsendet och som kan anses utgöra ett värdefullt komplement till detta skulle kunna få statsbidrag även i fortsättningen.

I november 1985 godkände Stockholms skolstyrelse Höglandsskolan som fristående skola för skolpliktens fullgörande i årskurserna 1-9 fr.o.m. läsåret 1986/87. Något godkännande för gymnasiedelen erfordras inte. Verksamheten vid Höglandsskolan bedrivs emellertid fortfarande i kommunal regi, dvs. som grundskola med årskurserna 1-6. Hos regeringen anhöll stiftelsen Höglandsskolan om statsbidrag till Höglandsskolan som fristående skola på grundoch gymnasienivå. Grunden för ansökningen uppgavs bl.a. vara, att Stockholms kommun inte längre driver skolan som en vertikalt organiserad enhet med grundskola och gymnasieskola i samma byggnad. Vad gäller den gymnasiala nivån har riksdagen som jag nämnt, beträffande en annan skola uttalat att s.k. vertikal skolorganisation inte var tillräcklig grund för statsbidrag. Vad avser statsbidrag till Höglandsskolan som fristående skola, dvs. årskurserna 1-9, är det enligt min mening rimligt att i likhet med vad som gäller övriga fristående skolor kräva att verksamheten som fristående skola har startat. Detta torde vara en förutsättning för att det skall vara möjligt att bedöma om skolan uppfyller de övriga kriterierna som gäller för statsbidrag. När det sedan gäller frågan om vilka kriterier som skall vara uppfyllda för att regeringen skall utnyttja möjligheten till undantag från treårsregeln, ligger det i sakens natur, att det inte är möjligt att i förväg precisera detta. Om erforderliga särskilda skäl föreligger är en fråga som måste prövas i det enskilda fallet. För Höglandsskolans del finns det enligt min bedömning inte skäl att frångå kravet på att skolans verksamhet skall ha bedrivits i tre år. Detta krav har tillkommit för att en bedömning av den skolans stabilitet och kvalitet skall kunna göras innan beslut fattas om statsbidrag. Att Höglandsskolan drivits i privat regi i ett tidigare skede — före år 1973 — utgör inte ett tillräckligt skäl för att frångå kravet på kvalifikationstid.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret även på denna interpellation av Pär Granstedt. Bakgrunden till interpellationen är att regeringen hänvisade till kravet på en treårig kvalifikationstid när man avslog begäran om statsbidrag till Höglandsskolan. Pär Granstedt hänvisar i sin interpellation till att det finns möjlighet för regeringen att göra undantag i detta avseende. Det kan finnas anledning att något beröra bakgrunden till att det finns en sådan här kvalifikationsregel. Skälet är naturligtvis att undvika att ”lycksökare” på detta område skulle starta en skola på lösa grunder och sedan varken ha förmåga, kunnande eller resurser att genomföra projektet. Man vill också undvika att föräldrar kanske skulle lockas till att sätta sina barn i en sådan skola och att det sedan inte skulle bli något av det. Man var med andra ord tvungen att ha rätt bra resurser och ganska säkra förutsättningar innan man kunde dra i gång verksamheten, och så småningom skulle den på detta sätt även kunna sanktioneras genom statsbidrag. Jag tycker dock att situationen när det gäller Höglandsskolan är så annorlunda: skolan finns redan, byggnaderna finns, lärarna finns och eleverna finns. Det finns alltså redan en lång rad förutsättningar som enligt min mening gör att man borde kunna göra undantag från denna treårsregel och bevilja Höglandsskolan statsbidrag. Det är klart att frågan osökt inställer sig: Kan det finnas andra skäl till att man inte vill bevilja statsbidrag?

Herr talman! Först ett tack till skolministern för svaret. Det är onekligen så att man frestas att citera Shakespeares Hamlet när man läser det skrivna svaret — ord, ord, ord. I detta ordrika svar finner man nämligen att endast ett ytterligt litet avsnitt behandlar det som interpellationen faktiskt gäller. Jag har tappat räkningen på hur många gånger vi här i kammaren har diskuterat frågan om de fristående skolorna. Alla svar på frågor och interpellationer har dock ett gemensamt. De speglar varje gång regeringens negativa och snåla inställning till de fristående skolorna. För vad annat kan man kalla också det senaste beslutet att säga nej till statsbidrag till Höglandsskolan? Motiveringen för avslag, att skolan inte varit verksam i tre år, är närmast genant för regeringen, med tanke på att Höglandsskolan fungerat ypperligt i nästan 50 år. ”Föräldrar och barn skall ges ökad valfrihet i skolan”, sade statsministern i regeringsförklaringen i höstas, men ännu har vi inte sett ett enda beslut som visar att man menar allvar. Det var tydligen bara tomma ord, ett sätt att slå blå dunster i ögonen på folk. För varför skall inte vanliga föräldrar med vanliga inkomster kunna välja en fristående skola, om man så vill? Det tycker vi i folkpartiet är självklart. Socialdemokraternas sätt att behandla de här skolorna innebär att valfrihet endast får finnas för välsituerade föräldrar som har råd att betala de avgifter som de fristående skolorna nödgas ta ut. I det aktuella fallet har regeringen alldeles uppenbart använt sig av ett svepskäl för att kunna motarbeta en fristående skola. För varför har man inte använt sig av möjligheten till undantag som det aktuella betänkandet från utbildningsutskottet pekar på? Skälen tycker jag är uppenbara. Det finns också andra exempel på hur regeringen använder tidsregeln på ett sätt som tydligen är ägnat att försvåra för de fristående skolorna. Ett aktuellt fall är Mariaskolan i Malmö. Den har i höst fått nej till statsbidrag av regeringen med motiveringen att den verkat så kort tid. Men vid höstterminens början 1987 har skolan verkat i tre år. Hur kan man då säga att den har verkat i så kort tid? Jo, man kräver att friskolan skall vara minst tre år när statsbidragsansökan lämnas in, vilket enligt regeringens förordning skall ske 16 månader innan statsbidraget börjar utgå. I verkligheten hindrar man alltså skolans möjligheter att få statsbidrag tills den verkat i fem år, något som definitivt inte varit meningen när regeln utformades. Är detta verkligen att handla i regeringsförklaringens anda? Herr talman! I en debatt om de fristående skolorna här i kammaren den 10 december sade Helge Hagberg att det så småningom skulle komma förslag till ändringar i statsbidragsreglerna för de här skolorna. Då vill jag gärna ha ett besked av skolministern: Är det här ett hot eller är det ett löfte? Också utbildningsminister Bodström sade i ett interpellationssvar att förändrade regler skulle presenteras i budgetpropositionen. Nu vet vi att så inte blev fallet. I en budgetskrivelse på 636 sidor avfärdas de fristående skolorna inom grundskolan på tretton rader och skolorna på gymnasienivå på en sida. I viss utsträckning tycker jag att man får se detta som ett mått på regeringens intresse för de fristående skolornas arbete. Frågan i interpellationen kvarstår alltså. Om inte 50 års välrenommerad verksamhet räcker för att regeringen skall kunna göra avsteg från treårsregeln, vad är det då som kan komma i fråga? Något exempel måste statsrådet ändå kunna ge. I ett demokratiskt samhälle har vi inte regler och förordningar med hemliga tillämpningsföreskrifter. Jag vill också fråga om de signaler om regelförändringar som getts av utbildningsministern. Vad innebär de förändringarna och när kommer de?

Herr talman! Låt mig börja med Elisabeth Fleetwoods besvikelse och den obotfärdiges förhinder, som hon menar att jag ställer ut inför den inte alltför välbesökta kammaren. Jag har faktiskt — och jag beklagar att Elisabeth Fleetwood inte vill hålla mig räkning för detta — i den aktuella frågan om Höglandsskolan lagt ner väldigt mycket omsorg och möda. Jag har haft många och långa samtal med dem som är berörda. När de kom upp till mig första gången, sade de: Vi vill ha möjlighet att fortsätta den här skolan, som nu är kommunal, fast kommunens skolstyrelse har beslutat att den inte skall fortsätta. Det var bakgrunden, och så sade man: Vi måste ha mycket statsbidrag, för vi klarar inte skolan på det statsbidrag som normalt utgår till skolor av den här typen. Då sade jag att jag över huvud taget inte kunde se någon möjlighet att lägga fram ett förslag om att gå utöver det anslag som normalt ges. Efter någon tid kom skolans företrädare tillbaka med en ny kalkyl och sade: Vi har omprövat det här och tycker att vi kan klara det med det bidrag som normalt utgår. Jag kunde naturligtvis ha sagt nej från början med hänvisning till att det var för mycket pengar man begärde, om jag hade varit ute efter att bara såga skolan, men jag har tvärtom fört ett stort antal samtal därför att jag tyckte att den här skolan var intressant att diskutera, och jag har lyssnat på de argument man har fört fram. Samtidigt måste jag konstatera att Höglandsskolan faktiskt inte är en fristående skola i dag. När Larz Johansson med stark emfas framhåller att skolan finns, elverna finns, lärarna finns, har han dess värre fel på varje punkt. Den skolan finns inte längre. Den är en lågoch mellanstadieskola. Eleverna som skulle gå på högstadiet och på gymnasiet finns i dag inte. Detta är alltså inte en fortsatt skola med 50-årig tradition som bara förts över till ett annat huvudmannaskap. Det är en skola som i dag inte har elever över sexan. Dess lärare vill naturligtvis gärna komma tillbaka dit och arbeta, men de tjänstgör faktiskt inte på skolan. Skolan som skolorganisation finns inte. Skolan som hus finns, men enligt uppgift från rektorn i det område som svarar för Höglandsskolan som lågoch mellanstadieskola kräver den vissa betydande investeringar. Vi har faktiskt fört en politik när det gällt stödet till fristående skolor som har inneburit en successiv utbyggnad. Vi har i dag 23 skolor med statsbidrag. Jag har hållit på regeln om tre år, och den, Larz Johansson, har jag inte sett bara som en princip för att hindra lycksökare. Jag tror faktiskt inte att motiven är så smala, för då hade man väl kunnat skriva en regel som sagt: Lycksökare göre sig icke besvär. Regeln är till för att möjliggöra för dem som vill pröva skolverksamhet att verkligen visa att den kan fungera, även om de skulle vara seriösa. Det är ju inte bara lycksökare som kan få det besvärligt med sina skoletableringar, utan också mycket seriösa människor. Det finns organisationer, ideella föreningar och andra som vill etablera men som har väldigt dåligt på fötterna, och då skall man inte med statsbidrag och auktorisation vare sig göra åtaganden för den skolformen eller medverka till att föräldrar går in i den, om det visar sig att de inte klarar uppgiften. Treårsgränsen fyller faktiskt en praktisk funktion. Eftersom Höglandsskolan som fristående, privat skola inte har funnits på över tio år finns det anledning att säga, att den nya grupp som nu går in rimligen måste vara beredd att visa att den kan etablera sig och hålla sin skola. I själva verket tycker jag att det uttalande som jag har gjort på denna punkt i stället för att ses som en attack mot den fristående skolan borde ses som ett uttalande om att vi i regeringen sakligt prövar förutsättningarna för skolans verksamhet den dag då den visar att den faktiskt finns, att lärarna finns och att eleverna finns.
Herr talman! Jag tycker nog att Bengt Göransson förenklar debatten litet väl mycket nu igen. Jag skulle vilja se, om han i någon kommande proposition skulle använda ungefär den sortens uttryckssätt: Lycksökare göre sig ej besvär. Det jag försökte göra var en beskrivning av bakgrunden till de här resonemangen. Jag anser fortfarande att det faktiskt är en viss skillnad, om det kommer en person eller kanske t.o.m. en organisation och säger: Vi har för avsikt att starta en skola. Vi tror att vi kan skaffa lokaler, vi tror att vi kanske kan anställa lärare och vi tror rent av att det finns elevunderlag. I det här fallet menar jag alldeles bestämt, Bengt Göransson, att även om man formellt kan säga att det icke finns en fristående skola, så finns det ändå en skola på platsen, det finns byggnader, det finns lärare, det finns elever. Det är faktiskt en viss skillnad, och det var den skillnaden jag ville belysa, eftersom jag menar att den skulle kunna vara tillräcklig grund, om man tror på den här skolformen och på Höglandsskolans framtid, för att använda undantagsregeln i riksdagsbeslutet. Sedan tycker jag inte att skolans status, dvs. att den skulle vara i behov av investeringar, är något särskilt tungt vägande skäl, i varje fall inte i Stockholmsområdet. I så fall är det kanske många skolor som skulle ifrågasättas. Vi vet att många skolbyggnader behöver upprustning, och det kan säkert gälla här också, men det har inte riktigt med den här saken att göra.
Herr talman! Statsrådet säger att han har lagt ned mycken omsorg och möda på den här frågan. Då är det att beklaga att det inte har gett något positivt resultat, vilket faktiskt hade varit möjligt i det här sammanhanget. Skolan finns inte, säger statsrådet Göransson vidare. Men han vet lika väl som jag att varje skola präglas av den anda som ledning och personal visar när de talar om sin skola och när de arbetar i sin skola. Man behöver bara komma in i en skola så känner man vilken anda som finns i den. Här finns ändå lärarna kvar. Det finns också föräldrar som är mycket intresserade av att fortsätta att ha sina barn i den här fristående skolan. De vill inte något annat än att ha sina barn i ett högstadium och ett gymnasium vid Höglandsskolan. Här har vi alltså alla de goda förutsättningar som är nödvändiga för att man skall få till stånd en bra skola. Det är allt bra synd att kasta bort de förutsättningarna genom att säga nej till statsbidrag till Höglandsskolan. Jag konstaterar också att jag inte fått något svar på de frågor jag ställde. Det måste ändå vara en skyldighet för skolministern att ge något enda exempel på vid vilket tillfälle han kan tänka sig att göra avsteg från tidsregeln.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

Herr talman! Jag är inte beredd att här inför kammaren redovisa några planer från regeringen när det gäller förändring av statsbidragsbestämmelserna. En utredningsrapport har lämnats om skolornas verksamhet hittills, och den är utomordentligt intressant. Jag håller på att studera den. Vi får anledning att föra allmänna resonemang om erfarenheterna i den rapporten, innan jag kommer att lägga fram förslag till förändringar av bidragsbestämmelserna. Det är naturligtvis alldeles riktigt, Elisabeth Fleetwood, att det är målet som räknas. Jag har ingen förhoppning om och än mindre något krav på att Elisabeth Fleetwood skall gilla mitt beslut; jag hade inte ett ögonblick väntat mig det. Det är klart att jag blir litet ledsen när hon säger att hon vill tro på min goda vilja men har svårt att göra det, eftersom jag är socialdemokrat. Jag tror på Elisabeth Fleetwoods goda vilja också när hon förefaller mig som mest högerinriktad. Men det var litet väl schablonmässigt att ifrågasätta avsikterna bara därför att vi i konkreta frågor har olika värderingar och fattar olika beslut. Låt mig för ordningens skull upprepa det som ändå är fakta om Höglandsskolan i dag. Skolan är inte längre en fristående skola. Den har inte varit det på tio år. Den är i dag en lågoch mellanstadieskola, där några gymnasieeller högstadieelever faktiskt inte finns. Jo, säger Larz Johansson, de kommer störtande i samma stund som man öppnar skolan. Men det är då en punkt som behöver vägas in, eftersom just det förhållandet påtalades av rektorn vid gymnasieskolan i Spånga i ett brev som ingår i det underlag vi har haft. En av skolledarna i området säger alltså att det i det här fallet inte finns några förutsättningar att rekrytera elever med mindre än att de flyttas från den ena skolan till den andra. Regeringen kan naturligtvis inte genom beslut om bidrag för etablering av en fristående skola medverka till att man tar risken att elever måste flyttas. Det är möjligt att detta är fel. De som företräder skolans stiftelse säger att man inte skulle behöva ta elever från andra skolor, utan eleverna skulle komma någon annanstans ifrån. Det är möjligt att stiftelsen har rätt. Men vi har sagt att man då får etablera denna nya skola och visa att den kan fungera innan vi tar ställning till om den också skall ha statsbidrag. I själva verket är just detta förklaringen till att det till synes formella beslutet i realiteten har både substans och mening.

Herr talman! Jag fick inte svar från statsrådet på frågan om huruvida han kunde ge mig ett exempel på vilka kriterier som kan ge regeringen anledning att göra avsteg från regeln om treårsgränsen. Statsrådet måste ändå kunna hänvisa till något exempel på vilka kriterier som gäller. Utbildningsutskottet visade ju i sitt betänkande på möjligheten att göra avsteg från regeln när det förelåg speciella omständigheter. I en demokrati finns det, som jag sade tidigare, ingen anledning att ha förordningar med hemliga tillämpningsföreskrifter. Det är därför ganska rimligt att statsrådet ger exempel på vilka förutsättningar som skall gälla för att det skall bli möjligt att göra avsteg från treårsregeln.
Herr talman! Nej, Ylva Annerstedt, det är faktiskt inte rimligt att jag räknar upp vilka de särskilda kriterierna skulle vara. Det ankommer i själva verket på den som anser sig ha särskilda motiv för att treårsregeln inte skall tillämpas att redovisa vilka dessa motiv är. Regeringen har sedan frihet att bedöma huruvida de argument som förs fram är tillräckligt starka för att man skall göra undantag. Detta är en rimlig tillämpning av det beslut som gäller. Det som Ylva Annerstedt förordar är någon sorts konstig byråkratisk variant, där man på förhand försöker beskriva det oförutsedda, och det tycker jag är en dålig metod. Varför dröjde det så länge innan det beslut som grundade sig på treårsgränsen fattades? frågade Elisabeth Fleetwood. Jo, det var ju för att ge möjlighet att pröva de särskilda skäl som man ansåg sig kunna framföra. Det är alltså den sakprövningen som har gjorts. Om vi hade gjort bara en mycket formell prövning, då hade vi kunnat fatta beslutet tidigare. Vi har nu faktiskt gått igenom de argument som redovisades. Vi hade exempelvis en omgång då vi gick igenom de synpunkter som hade framförts från Spånga. Det var alltså en mycket noggrann beredning som gjordes. Den mycket noggranna prövning som ärendet har fått är i själva verket förklaringen till att beslutet kom när det kom och blev det det blev.

Herr talman! Ulla Orring har — mot bakgrund av värnpliktsutbildningskommitténs förslag att centralisera en del av vapenfriutbildningen till tre vapenfriskolor — frågat mig om jag är beredd att lokalisera en sådan skola till Hörnefors i Umeå kommun. Värnpliktsutbildningskommitténs förslag syftar till att ge de vapenfria tjänstepliktiga en effektivare utbildning som är klarare målinriktad mot uppgifter i totalförsvaret. Kommittén föreslår att utbildning av de vapenfria skall inledas med ett särskilt introduktionsskede. Därefter följer en allmän grundutbildning, som föreslås vara lika för alla. Den mera individuellt utformade praktiska befattningsutbildningen skall enligt förslaget föregås av en grundläggande befattningsutbildning. Enligt kommitténs uppfattning bör introduktionen och den allmänna grundutbildningen liksom — för vissa vapenfria — den grundläggande befattningsutbildningen genomföras centraliserat vid tre för ändamålet inrättade vapenfriskolor, lokaliserade till södra, mellersta och norra Sverige. Remissbehandlingen av värnpliktsutbildningskommitténs förslag är nyligen avslutad. Remissinstanserna är genomgående positiva till förslagen i stort. När det gäller lämpligheten av att inrätta centrala vapenfriskolor är dock uppfattningarna delade bland remissinstanserna. Som jag ser det måste ett ställningstagande till förslaget om centrala vapenfriskolor grundas på överväganden om den vapenfria tjänstens utformning i Övrigt i framtiden. Sådana överväganden görs för närvarande i regeringskansliet på grundval av kommitténs förslag. Jag är därför inte beredd att i dag uttala mig om förslaget om centrala vapenfriskolor eller deras lokalisering i landet.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Min interpellation rör närmast frågan om utbildningen av vapenfria tjänstepliktiga och därmed huruvida en av de tre föreslagna vapenfriskolorna kan komma till stånd i Västerbotten, och då i Hörnefors i Umeå kommun. Av 1985 års värnpliktiga sökte ca 4 000 vapenfri tjänst. Antalet förväntas Prot. 1986/87:57 ligga på motsvarande nivå även under de närmaste åren. En betydande 21 januari 1987 grupp, dvs. nära 10 96 av en grundutbildningsomgång, vill alltså fullgöra sin ES ct K RR Om lokalisering till värnplikt i vapenfri tjänst. På vilket sätt kommer en utbildning för den Hör kelenva BR gruppen att utformas? Kommer den till stånd i den norra regionen? friskola Z Först vill jag instämma i målsättningen för svensk säkerhetspolitik, som självklart är att bevara landets oberoende. Det är därför, som jag ser det, av stor betydelse att med utbildning, information och på annat sätt planera för varje medborgares möjlighet, och även skyldighet, att delta i totalförsvaret allt efter förmåga. Herr talman! De dagliga rapporter som vi får via TV och andra massmedia visar att s.k. modern krigföring innebär att även civilbefolkningen och därmed alla medborgare dras in i krigshandlingar. Vår inställning är att även de vapenfria skall ingå i det gemensamma totalförsvaret. Vapenfriutbildningen utgör därmed en del av totalförsvaret. Man kan inte se de vapenfria tjänstepliktiga och deras tjänstgöring som en verksamhet oberoende av samhället i övrigt. Av denna anledning anser jag att lokaliseringen av utbildningen utgör en viktig hörnsten. Det bör vara en utbildning som är målinriktad och leder till en placering inom de civila delarna av försvaret. Folkpartiet anser att även denna utbildning måste planeras med omsorg. För många vapenfria har tjänstgöringen hitintills inte upplevts som meningsfull. Det måste bli en ändring härvidlag. Som statsrådet nämnde i svaret har kommittén vapenfriutbildningen i framtiden i sitt betänkande redovisat ett förslag om en allmän grundutbildning, som ger betydande kvalitetsförstärkningar i jämförelse med dagens nivå. Kommittén anser att det för ca 2 600 vapenfria skall ges en introduktionsutbildning och en allmän grundutbildning. Som ett alternativ lämnar kommittén förslag på att tre regionala utbildningar tillskapas, av vilka en skall förläggas till den norra regionen. På samma sätt som statsrådet i dagens interpellationssvar inte ger svar på var lokaliseringen skall ske, så har inte heller kommittén pekat på någon särskild lokaliseringsort. Jag beklagar att denna viktiga utbildningsfråga för de vapenfria ännu inte nått fram till en lösning. Efter många års försummelse krävs en lösning. Särskilt ur försvarssynpunkt är det viktigt att ett beslut om lokaliseringen av vapenfriskolorna fattas och att därmed en av skolorna förläggs till Norrland och Västerbotten. För mig är det självklart att skolan placeras i Hörnefors/Umeå i Västerbotten. Jag vet också att Umeå kommun noga har följt kommitténs expertgrupps arbete och biträtt gruppen med underlag och förutsättningar för en lokalisering till Hörnefors. Jag betraktar det som mycket angeläget att lokaliseringen av vapenfriskolorna blir föremål för ett beslut snarast. Det är viktigt ur nationens synvinkel med tonvikt på behovet av ett starkt totalförsvar, där de vapenfrias kunskaper och tjänster utgör en del av samhällets resurser. Men det är även viktigt ur kommunens synvinkel, eftersom en etablering av en vapenfriskola utgör både en stimulans och en utmaning i den kommunala planeringen. Det är angeläget att statsrådet i dag närmare preciserar vad som ligger i svaret om den beredning som för närvarande sker i regeringskansliet. Har 41 Umeå eller Norrlandsorter i övrigt diskuterats i detta sammanhang? Finns det andra förslag och överväganden om vapenfritjänstens utformning? Umeå kommun har sagt sig vara beredd att ta på sig ett betydande ansvar och är av flera skäl väl förberedd att ta emot en sådan här utbildning. Västerbotten har det största antalet vapenfria bland Norrlandslänen. Umeå kommun är redan i dag centrum för gymnasieoch högskoleutbildning och ligger väl placerad inom upptagningsområdet med goda kommunikationer. Hörnefors ligger endast ett par mil från Umeås centrum med bra möjligheter till rekrytering av lärare. Med tanke på den samverkan som kan erfordras med andra utbildningsinstitutioner och med totalförsvaret är lokaliseringen lämplig. Inte minst kan vårdhögskolan och regionsjukhuset ge ett tillskott av utbildningsresurser. Dessutom finns i Umeå FOA, regementet och universitetet. Jag tycker att dagens svar är alltför magert. Det är mycket angeläget, med tanke på det intresse som försvaret numera möter i pressen, att även frågan om de vapenfrias utbildning närmare preciseras av regeringen.

Herr talman! Många av de frågor som Ulla Orring ställer kommer att besvaras i en kommande proposition till riksdagen. Jag utgår från att Ulla Orring delar uppfattningen att det är rimligt att först remissbehandla ett förslag i den här frågan, och remisstiden har gått ut för kort tid sedan. Därefter startar beredningsarbetet i regeringskansliet. Därmed finns det anledning att säga något om tidsplaneringen för propositionens framläggande. Jag avser att under hösten framlägga en proposition om vapenfriutbildningens utformning och dimensionering. Jag kommer därvid att ta ställning till frågan om särskilda vapenfriskolor. Jag kan tillägga att jag vid mitt senaste besök hos Umeå kommun för kort tid sedan uppvaktades av kommunen i denna fråga. Jag är därför väl förtrogen med vad Umeå kommun anser i den.
Herr talman! Jag tackar försvarsministern för hans klarläggande. Naturligtvis delar jag försvarsministerns uppfattning att ärendet måste remissbehandlas på sätt som nu sker. Vi får väl ge oss till tåls tills propositionen kommer i höst. Det gläder mig mycket att höra att försvarsministern i sina kontakter med Umeå kommun blivit informerad om de förutsättningar som föreligger för kommunen att ta emot denna utbildning. Jag betraktar hans senaste inlägg som positivt. Den här frågan är viktig, eftersom nuvarande utbildning inte ger det kompetenstillskott till försvarets krigsorganisation som är önskvärt. Kostnaderna är alltför höga för det resultat som nuvarande utbildning ger. Det är därför angeläget att få en bättre måluppfyllelse, inte minst för dem som söker sig till denna utbildning.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Jag vet naturligtvis att vi inte kan agera på samma sätt för en som inte är svensk medborgare som för en som är det. Men, vi har, tycker jag, en moralisk plikt att försöka hjälpa den som bott här länge och tydligen råkat illa ut i sitt eget land, som har ett dåligt rättsskydd. Såvitt jag vet brukar den jugoslaviska staten — som alltså ogillar faderns agerande och därför har skickat åtta poliser på henne — normalt vilja ha goda förbindelser med Sverige, och det bör ju vara ömsesidigt. Under sådana omständigheter tycker jag, herr talman, att det borde vara möjligt för goda svenska diplomater att agera för den som bor i Sverige och som inte, såvitt vi vet, har gjort sig skyldig till något vi kan fördöma. Jag tänker dock inte, herr talman, plåga utrikesministern med några detaljfrågor i denna sak. Vi kanske båda två hjälper flickan bättre om den tysta diplomatin kan verka i Belgrad. 45 Med detta vill jag tacka för svaret och önska, på gott folkpartisätt, utrikesministern lycka till.

Herr talman! Wiggo Komstedt har mot bakgrund av ett ärende i Kristianstad frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att förhindra att arbetsförmedlingspersonal ger råd om ”svart” arbetskraft. Tjänstemännen vid arbetsförmedlingen skall naturligtvis inte lämna råd eller vidta andra åtgärder som främjar förekomsten av ”svarta” arbeten eller andra olagligheter på arbetsmarknaden. Jag tycker att detta är helt självklart, och jag är övertygad om att förmedlingens personal är av samma mening. Utredningen av det aktuella ärendet är inte slutförd. Jag vet att arbetsmarknadsstyrelsen följer ärendet. Några åtgärder från min eller regeringens sida anser jag inte behövas.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret, men vet att statsrådet i princip inte tar ställning till enskilda fall. Jag har bara velat redogöra för vad som hände på en arbetsförmedling i vårt land. Det kan hända att en del gör den funderingen att skattetrycket i vårt land nu nått den höjden att även arbetsförmedlingarna anser sig kunna förmedla arbeten utan att de skall behöva deklareras. Det är naturligtvis helt oacceptabelt — någonting som jag tror att vi i detta hus är överens om. Ärendet är under utredning, som jag också påpekade i min fråga. Polisens ekorotel i Kristianstad utreder ärendet. Vi får naturligtvis avvakta resultatet. Jag har ändå från principiell synpunkt velat ställa frågan om det förekommer på andra ställen i vårt land att man anser sig kunna ge råd och tala om för människor, att räknar de med att inkomsten skall behöva tas upp till beskattning, det råkar ju inte vara fråga om mer än en halv dags arbete, då kan de inte få någon hjälp. Jag har naturligtvis inte, som jag sade tidigare, väntat mig något ställningstagande i detta enskilda fall utom mera principiellt. Att arbetsförmedlingarna inte främjar ”svarta” arbeten tycker statsrådet är helt självklart. Ja, det är tydligen inte så självklart, eftersom sådant förekommer. Jag får anledning att återkomma. Jag hade väntat mig ett mera principiellt avståndstagande från statsrådets sida.
Herr talman! För det första tror jag inte att man kan göra ett mera principiellt avståndstagande än det jag gjort. För det andra vet vi faktiskt inte än om sådant som Wiggo Komstedt påstår förekommer, eftersom utredningen i det här aktuella fallet inte är avslutad. Man skall vänta tills utredningen är slutförd, innan man drar några slutsatser av vad som har hänt.
Herr talman! Vad som finns i dag i detta ärende, statsrådet Leijon, är den promemoria som jag har fått från polisens ekorotel i Kristianstad. Anmälaren framträder där med namn och talar klart och tydligt om vilka råd han har fått av arbetsförmedlaren. Det är det kända faktumet i dag. Det finns naturligtvis anledning att avvakta utredningen. Men jag tror absolut inte det är så självklart som statsrådet säger i sitt svar att sådant inte förekommer. Jag beklagar och är orolig om detta är någonting som förekommer på våra arbetsförmedlingar litet varstans i landet. I så fall är det mer än allvarligt.

Herr talman! Viola Claesson har med hänvisning till haveriet med Thuntank 5 frågat miljöoch energiministern om regeringen ämnar se till att ansvaret inför kommande liknande olyckor flyttas över till myndigheter med kompetens på miljöoch naturskyddsområdet. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. I samband med ett fartygshaveri åvilar det sjöfartsverket att besluta om de förbud eller förelägganden som erfordras i samband med bärgning och hur fartyget sedan skall få förflyttas. Dessa beslut kräver kompetens beträffande fartyg. Sjöfartsverket besitter den kompetensen. Enligt lagen om åtgärder mot vattenförorening från fartyg är det förbjudet att släppa ut olja från fartyg. Om olja släpps ut i samband med en olycka, skall utsläppet begränsas så långt det är möjligt. Sjöfartsverket har självfallet, som alla andra, att beakta detta. Bogseringen tilläts först när all olja läktrats över till ett annat fartyg. Något behov av en ändrad ansvarsfördelning, som Viola Claesson aktualiserar, föreligger enligt min mening inte. I sammanhanget vill jag nämna att jag tillsammans med försvarsministern och miljöoch energiministern kommer att gå igenom erfarenheterna av haveriet vad gäller bl.a. samordningen mellan myndigheterna och informationsflödet.

Herr talman! Jag ber att få tacka Sven Hulterström för svaret. Efter Bhopal-katastrofen och förvarningar om att liknande händelser skulle kunna inträffa i Sverige genom ett gasutsläpp vid Bofors, fick vi veta ganska mycket om vilka risker som vi löper här i Sverige. Det sades att vi lever på kemibomber, och vi fick veta mycket mer om frakterna av farligt gods både på våra vägar och på farleder till havs. Det anses att reglerna i Sverige för hantering av farligt gods är stränga. Thuntank-olyckan tycker jag visar på vilka brister som finns, även om Thuntank 5 inte fraktade ämnen som kallas giftiga i lagens mening. Haveriet skulle ju ha kunnat leda till mycket stora skador. Jag tycker också, herr talman, att statsrådets svar på min fråga är något motsägelsefullt. Först får vi våra farhågor besannade. Det är nämligen så att de myndigheter som har hand om haverier av det här slaget är experter endast på fartyg. Jag efterlyser miljökompetens hos dem som skall ha ansvaret vid så här stora olyckor. Sedan säger Sven Hulterström ändå att miljöoch energiministern, försvarsministern och Sven Hulterström själva skall diskutera en eventuell samordning. Det väcker vissa förhoppningar. Men jag skulle faktiskt vilja ha klara besked. Alla de människor som bor på olika orter längs kusterna vet vilka områden som skulle ha drabbats, när man nu prioriterade ekonomiska skäl före miljöskäl genom att frakta Thuntank 5 ända ner till Landskrona för reparation. Man kunde ha gått en mycket kortare sträcka. Jag vill alltså ha klara besked på den här punkten. Kommer miljökompetens att finnas hos de ansvariga i fortsättningen eller inte? Jag skulle också vilja veta: Vad hade hänt, med den lagstiftning och ansvarsfördelning som vi nu har, om det hade varit en större olycka utanför Bråviken, för att ta ett av de vackraste områdena i Sverige?
Herr talman! Det jag betonade i svaret är den del av frågan som gäller om regeringen ämnar se till att ansvaret för den här typen av olyckor flyttas över på någon annan myndighet. Detta är en sak — om ansvaret i det här fallet skall ligga på sjöfartsverket. Jag ser inget skäl för att ändra på det förhållandet. Men detta utesluter inte, som jag säger i svaret, att myndigheterna och regeringen kan samråda när det gäller den här typen av frågor. Jag utgår ifrån att sjöfartsverket när detta hände hade samråd också med miljömyndigheter. Hade man bedömt att det skulle kunna bli ytterligare läckage förutsätter jag att man hade behövt ytterligare samråd. Nu gjorde man inte den bedömningen, utan man menade att eftersom båten hade tömts på olja fanns det inte risk för ytterligare läckage. Och hela denna långa bogsering — jag kan gärna medge att det är motiverat att fråga varför den företogs — skedde under övervakning. En sak är var huvudansvaret ligger. Det innebär inte att man inte samråder med andra myndigheter.
Herr talman! Det handlar egentligen om två helt olika saker. Jag frågar efter om man inte tänker ändra nuvarande förhållanden så att det kommer att finnas miljökompetens hos dem som skall bära ansvaret inför liknande händelser i framtiden. Statsrådet talar om samråd, men det är något som man tillgriper först efter det att ett haveri eller en olycka har inträffat. Vad många människor i Sverige oroar sig över och som jag också vill ha svar på är hur man skall vara bättre förberedd inför olyckor, så att man minskar de risker som människor och miljö utsätts för. Det skulle jag vilja ha ett litet klarare besked om. Ytterligare en sak: De människor och de kommunalt ansvariga i kommunerna längs kusten som med bävan följde dramat bl.a. genom TV utsändningarna undrar naturligtvis om det i framtiden kommer att finnas möjlighet för kommunerna att inlägga veto mot att frakter av det här slaget sker längs kusterna. Det är just den typen av frågor man har anledning att — Prot. 1986/87:58 ställa med anledning av det här dramat. 22 januari 1987
Herr talman! Det är möjligt att jag inte har uppfattat frågan så som den framställs när Viola Claesson nu förtydligar den. En prövning även av den förebyggande delen kan emellertid ingå i de genomgångar som vi nu skall göra. Som frågan var ställd uppfattade jag att den gällde vem som skall ha ansvaret vid ett sådant här tillfälle, och då har jag svårt att se att det finns någon med bättre kompetens än sjöfartsverket när det gäller att flytta ett fartyg.

Herr talman! Nej, min fråga var nog ganska tydlig. Jag efterlyser experter på miljöområdet inom den myndighet som bär ansvaret när ett haveri inträffar. Samråd är ju någonting som kommer in i bilden i efterhand, då en eller annan expert skulle kunna kallas in. Vad jag menar är att miljökompetensen borde finnas hos dem som från början bär ansvaret och som först kontaktas — i detta fall Gävle. Nu har jag fått klart besked om att det inte finns någon miljökompetens hos sjöfartsverket. Den kompetens man har inom den myndigheten gäller fartyg, och det är en helt annan sak. Men detta, herr talman, är å andra sidan svaret på varför man prioriterade ekonomiska hänsyn framför miljöhänsyn. Är det inte så, Sven Hulterström?

Herr talman! Ingrid Hemmingsson har frågat mig när regeringen kommer att avgöra ett ärende där statens järnvägar överklagat transportrådets beslut att meddela Mohlins Bussar i Härjedalen Handelsbolag tillstånd till s.k. veckoslutstrafik med buss mellan Härjedalen och Stockholm. Vidare önskar Ingrid Hemmingsson veta vad regeringens beslut kommer att innebära. Regeringen kommer att fatta beslut i ärendet inom kort. Något förhandsbesked om beslutets innebörd kan givetvis inte lämnas, och jag är inte beredd att i detta sammanhang kommentera vad Ingrid Hemmingsson anfört angående den nuvarande trafikens uppläggning och omfattning.

Herr talman! Jag vill tacka kommunikationsministern för svaret. Svaret var visserligen kortfattat, kanske ett av de mest kortfattade som lämnats här i kammaren, men det har jag full förståelse för. Det viktiga är att svaret var positivt och att beslut kommer att fattas inom kort. 2 Ärendet har dragit mycket långt ut på tiden. Redan i maj överklagade SJ transportrådets beslut. Men det handlar här om en region där turistnäringen är den dominerande. Avstånden är långa, och Härjedalen har faktiskt ingen tågtrafik. Härjedalsborna behöver alltså en bättre kommunikation. För alla typer av trafiktillstånd krävs att trafiken skall vara behövlig och att den skall vara lämplig. Transportrådet måste ändå ha gjort bedömningen att båda dessa krav uppfylldes, eftersom man för Mohlins del har sagt ja till tillståndet. Dessutom finns i det här fallet en enig lokalopinion. Länet, med landshövdingen i spetsen, hart.o.m. gjort uppvaktningar på departementet. Med tanke på de bedömningar som gjorts tidigare tycker jag därför att det vore märkligt om regeringen skulle finna att trafiken inte är behövlig eller lämplig. När det gäller konkurrensförhållandena heter det vidare att man skall skydda redan etablerad trafik från konkurrens som kan ha menlig inverkan. Härjedalen har, som jag nämnde, ingen tågtrafik. Det är alltså inte det subventionerade järnvägsnätet som skall skyddas från konkurrens. Här gäller det en enda buss från Mohlins, medan SJ under de månader då det är högsäsong för turismen kör med 27 bussar. Vad det är fråga om är ett komplement, och den som tar en risk i det här fallet är faktiskt detta lilla bussbolag som kör med en buss. Går det inte bra får bussbolaget lägga ned sin verksamhet. Därför hoppas vi alla i Jämtlands län verkligen på ett positivt svar från regeringens sida.

Herr talman! Ingrid Hasselström Nyvall har, mot bakgrund av den principöverenskommelse om Gotlandstrafiken som träffats mellan transportrådet och Stockholmsrederiet Nordström & Thulin AB, frågat om jag är beredd att medverka till att Visby även i fortsättningen blir hemmahamn för trafiken. Den principöverenskommelse om Gotlandstrafiken som träffats mellan transportrådet och Nordström & Thulin bereds för närvarande inom kommunikationsdepartementet. I avvaktan på regeringens ställningstagande är jag förhindrad att närmare kommentera överenskommelsen. Jag har dock tidigare här i kammaren, i en interpellationsdebatt, i november 1986, redovisat utgångspunkterna för den fortsatta Gotlandstrafiken. Som bekant har bl.a. Gotlandsbolaget riktat kritik mot den formella handläggningen av förhandlingarna. I avvaktan på den granskning som nu görs av en särskild juristgrupp och på regeringens ställningstagande till principöverenskommelsen är jag för närvarande inte beredd att närmare kommentera Ingrid Hasselström Nyvalls fråga.

Herr talman! När min fråga ställdes trodde jag att den enligt den nya 22 januari 1987 ordning som nu gäller i riksdagen skulle besvaras i samband med svaret på den interpellation som är framställd om Gotlandstrafiken. Men jag tackar naturligtvis för svaret redan i dag. Den fråga jag ställt är ju en delfråga i det stora problemkomplexet Gotlandstrafiken. I avvaktan på utredning om hur avtalsförhandlingarna gått till och hur avtalet i detalj ser ut vill jag ändå rikta uppmärksamhet på gotlänningarnas stora oro över de konsekvenser avtalet kan komma att få. Det är självfallet att valet av hemmahamn inom en nation inte har samma ekonomiska betydelse som när man väljer en bekvämlighetshamn. Men även i Sverige bör den ort där fartyg är registrerade ha större möjligheter än andra orter att tillgodose fartygen med både arbetskraft och produkter. För | Gotlands del räknar kommunen med att minst ca 320 personer som anställda | eller leverantörer är direkt beroende av färjetrafiken. Därtill kommer ca 250 personer under högsäsongen. Även dessa är till stor del gotlänningar. Den ekonomiska betydelsen av Visby som hemmahamn är viktig, men ännu väsentligare vet jag att den psykologiska är. Därför hoppas jag att färjetrafiken — oberoende av vem som sköter denna — skall höra hemma på Gotland. Enligt uppgifter i dag har rederiet Nordström & Thulin meddelat att man har planer på att kalla linjen Visbylinjen och att driva den från ett dotterbolag med Visby som hemmahamn. Dessa glädjande nyheter trodde jag skulle ingå i ett positivt svar från statsrådet Hulterström i dag. Jag kan bara hoppas att den fortsatta handläggningen kommer att följa dessa linjer. I övriga frågor kring Gotlandstrafiken inväntar jag den interpellationsdebatt som kommer att äga rum i början av februari.

Herr talman! Gunnar Hökmark har frågat mig om jag avser vidtaga någon åtgärd med anledning av de grava anklagelser som har riktats mot SIDA:s verksledning för att ej följa tryckfrihetsförordningens regler. Frågan om SIDA:s verksledning följt tryckfrihetsförordningens föreskrifter utreds av justitiekanslern. Jag har därför för närvarande inte anledning att överväga någon särskild åtgärd.

Herr talman! Frågan gäller inte enbart om det kommer att påvisas att SIDA:s verksledning har brutit mot tryckfrihetsförordningen, utan den gäller också om vi skall ha en öppen och fri debatt om det svenska u-landsbiståndet och vilken inställning biståndsministern själv har till detta. Det är helt uppenbart, herr talman, att SIDA:s verksledning genom olika åtgärder försökt strypa den fria debatten inom SIDA och bland dess 51 medarbetare. Det har Carl Tham egentligen själv vidgått genom att han har konstaterat att någon formulering har varit olycklig. Men den s.k. konsultpolicyn har varit uppsatt en lång tid innan den över huvud taget dementerades. Det är mot denna bakgrund jag trots allt skulle vilja ställa en förtydligande fråga till biståndsministern: Är det acceptabelt utifrån biståndsministerns perspektiv — oavsett om det är acceptabelt enligt tryckfrihetsförordningen eller ej — att ha en konsultpolicy som ställer krav på ”solidaritet”, vilket i det här fallet innebär tystnad? Jag skulle också vilja fråga om biståndsministern är beredd att vidtaga åtgärder för att inskärpa och hos SIDA:s medarbetare skapa förtroende för att den fria debatten faktiskt uppskattas. I dag är situationen den att man upplever att yttrandefriheten har beskurits. Slutligen skulle jag vilja fråga om biståndsministerns del i det hela, eftersom hon själv uppenbarligen ringde Carl Tham med anledning av ett par biståndsarbetares inlägg i debatten om Etiopien och ställde frågor om den status dessa inlägg hade. Varför gjorde hon det? Det är ju så uppenbart att detta var personliga åsikter. Carl Tham har apropå detta samtal sagt i DN den 30 juni: ”Men Lena Hjelm-Wallén anser liksom jag att enskilda tjänstemän inte skall göra uttalanden om Sveriges förhållanden till andra länder utan att de har blivit instruerade att göra det.” Är detta Lena Hjelm-Walléns uppfattning?
Herr talman! Allmänt vill jag säga att det finns anledning att kraftigt understryka betydelsen av en öppen debatt i biståndsfrågor. Jag välkomnar en sådan debatt och anser att den är alldeles nödvändig. Särskilt värdefullt är det om de som har kunskaper och erfarenheter från biståndsområdet vill göra sina röster hörda för att därigenom bidra till en allsidig och kvalificerad debatt. Detta gäller självfallet också de personer som har olika konsultuppdrag från SIDA. Svensk grundlag tillförsäkrar ju alla yttrandefrihet. En myndighet kan inte förbjuda medarbetare att offentligt uttala sin mening och sin personliga åsikt —-ialla frågor, inkl. dem som de själva handlägger. Det är en annan sak om en enskild medarbetare uttalar sig direkt å myndighetens vägnar. Det var bara detta jag ville veta i mitt samtal med Carl Tham. Det kan vara lämpligt att det finns rutiner i verket för hur man skall förfara i sådana sammanhang.
Herr talman! Jag skulle ändå vilja få svar på de frågor jag ställde. Avser Lena Hjelm-Wallén att vidtaga någon åtgärd för att bland SIDA :s medarbetare återupprätta förtroendet för att yttrandefriheten reellt sett också tillkommer dem och att öppna debattinlägg välkomnas? Den andra frågan, som jag också skulle vilja ha svar på, är om det citat jag återgav ur DN den 30 juni är korrekt. Om det är så, innebär det att Lena Hjelm-Wallén inte anser att enskilda medarbetare skall yttra sig om andra länder. Det är helt uppenbart att ingen enskild medarbetare skall uttala sig på en myndighets vägnar, men i det fall vi här har diskuterat har det varit helt uppenbart att det har rört sig om personliga inlägg, och det är mot den = Prot. 1986/87:58 | bakgrunden som jag än en gång vill upprepa min fråga: Är citatet ur Dagens 22 januari 1987 Nyheter ett korrekt återgivande av det samtal som Carl Tham förde med Omippeörelsen Hör. biståndsministern? muppgörelsen för, | svarsfrågan Anf. 21 Statsrådet LENA HJELM-WALLÉN: Herr talman! Det är alldeles omöjligt att kommentera lösryckta citat i hela den här debatten. Dessutom är det så, att det inte är jag utan en annan person som är citerad. Jag har nyligen berättat vad som förevar vid det tillfälle då jag under ett telefonsamtal frågade Carl Tham om det var verkets eller enskilda tjänstemäns åsikt som återgavs i tidningen. Det är allt som jag har att säga på den punkten. För övrigt är ju justitiekanslern den centrala myndighet som har att övervaka tillämpningen av tryckfrihetsförordningens regler. Jag utgår från att pågående utredning kommer att klarlägga vad som har skett och att den också kommer att ge vägledning beträffande reglernas tillämpning.

Herr talman! Det är helt klart att JK skall fullfölja denna utredning och att det är justitiekanslern som har ansvaret när det gäller att pröva om något brott mot tryckfrihetsförordningen har begåtts. Men det är också intressant att få veta vilken Lena Hjelm-Walléns uppfattning är. Jag citerar återigen vad Carl Tham sagt: ”Men Lena Hjelm-Wallén anser liksom jag att enskilda tjänstemän inte skall göra uttalanden om Sveriges förhållanden till andra länder utan att de har blivit instruerade att göra det.” Återger Carl Tham här biståndsministerns uppfattning eller är det som står här felaktigt?
Herr talman! Gunnar Hökmark sade i sitt inlägg efter mitt frågesvar att det är en särskild fråga när enskilda medarbetare uttalar sig direkt å en myndighets vägnar. Det bör finnas rutiner inom verket i det avseendet. Det är den frågan som skall klaras ut. Om enskilda medarbetare uttalar sina personliga åsikter, behöver deras uttalanden naturligtvis inte ha någon förankring i verksledningen.

Herr talman! Anita Bråkenhielm har frågat statsministern om han ämnar ta några initiativ för att förändra den försvarsuppgörelse som nyligen träffats mellan socialdemokraterna och folkpartiet. Frågan har överlämnats till mig. Svaret på frågan är nej. Uppgörelsen ligger fast. Uppgörelsen ger både en kvantitativ och en 53 kvalitativ förstärkning av försvaret. När det gäller frågan om kustkorvetter och Viggen fullföljs de beslut som tidigare fattats.

Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret på min fråga till statsministern. Genom att överlämna frågan till försvarsministern har väl statsministern antytt att försvarsministern i fortsättningen skall ta hand om arbetet med försvarsbeslutet. Försvarsministern har hittills inte spelat någon framträdande roll vare sig i detta arbete eller i debatten kring försvarsbeslutet. När han nu, som skedde för en vecka sedan, dyker in i den, sker det med ett magplask, som har efterlämnat inte bara ringar utan kanske t.o.m. svallvågor i vattnet. Jag lämnar därhän hans antydningar om arbetsuppgifterna för den personal som under senare år mer än all annan personal utsatts för psykisk press och skarpa uppgifter. Den debatten har andra tagit hand om. Vad jag i dag är intresserad av är Viggar och kustkorvetter samt regeringens förtroende eller brist på förtroende för dessa. På den punkten har jag inte fått något svar. Framemot sekelskiftet kommer Viggen att vara ryggraden i vårt flygvapen. Försvarsministern tycker att Viggen är ”ett passerat stadium”. Dessutom är huvuddelen av de kustkorvetter som redan beställts inte ens byggda ännu. Vad betyder det för omvärldens förtroende för vår säkerhetspolitik om regeringen beträffande grundläggande system i vårt försvar talar om ett ”passerat stadium” eller om ”stora plåtschabrak”? Vad gäller Viggen har försvarsministern fått medhåll av folkpartiets försvarsexpert. Jag tror dock att omvärlden tar Hans Lindblads åsikter med ”knusende ro”. Men det är allvarligare om regeringen inte har förtroende för själva grunden för vårt flygvapen. Många riksdagsledamöter har, som jag, förgäves försökt få ur försvarsministern något annat än de färdigskrivna svar han haft med sig, men han har ju sina medarbetare med sig och är inte försvarslös. Var då för en gångs skull inte heller svarslös! För att vinkla min fråga något annorlunda: Är det brist på förtroende för Viggen och kustkorvetterna som gör att regeringen inte vill ha den Viggendivision och de två ytterligare korvetter som moderata samlingspartiet föreslagit? Pengarna räcker till dem också.

Herr talman! Låt mig först säga till Anita Bråkenhielm att hon har ringa möjlighet att veta vad jag har medverkat i och inte medverkat i då det gäller förberedelserna och genomförandet av förhandlingarna som har föregått den överenskommelse som träffats. Hon kanske tror sig veta, men det är en helt annan sak än att veta. Som jag sade i svaret fullföljs de beslut som tidigare fattats om beställningar av fler flygplan. Det innebär att flygvapnet kommer att få ytterligare Jaktviggen under de kommande två åren. Viggensystemet är internationellt sett mycket konkurrenskraftigt och kommer att utgöra stommen i det svenska luftförsvaret under lång tid än. I uppgörelsen finns också pengar avsatta för att ytterligare förbättra Viggen — Prot. 1986/87:58 systemet. Det handlar om både beväpning och annan utrustning. När det — 22 januari 1987 gäller nysatsningar är det dock mer befogat att rikta in dessa på JAS-systemet än på Viggen. JAS blir ett flygplan som svarar mot 2000-talets krav på stridsflygplan. Strax efter det att jag tillträdde som försvarsminister 1985 fattade jag beslut om en beställning på ytterligare fyra kustkorvetter. Den beställningen ligger fast, och det innebär att vi totalt kommer att få sex korvetter. Tillförseln av de nya fartygen ger en ökad kapacitet. I uppgörelsen har vi inte ansett att det finns skäl att göra en utökad beställning av korvetter. För att förbättra invasionsförsvaret har vi i stället valt att prioritera flyget, ubåtssystemet och kustrobotförbanden. Det sker genom att antalet ubåtar utökas genom en livstidsförlängning av Sjöormen. Vi får på så sätt 14 ubåtar. Antalet kustrobotförband utökas kraftigt, och den svenska sjömålsroboten 15 anpassas för att användas av Attackviggen.

Herr talman! Jag vet mycket väl vilka positiva saker som finns i försvarsbeslutet, och det är bra att dessa finns där. Men jag har fortfarande inte fått svar på min fråga. Pengarna hade räckt även till den Viggendivision som flygvapnet och överbefälhavaren har prioriterat mycket högt, och de hade räckt till två ytterligare kustkorvetter. Det är riktigt att kustkorvetterna framför allt skall användas för invasionsförsvaret — de är byggda för det - men av olika anledningar har de varit tvungna att jaga ubåtar under de senaste åren. Den förstärkning som marinen nu får räcker inte till för att jaga ubåtar på mer än ett ställe åt gången, och därför får man antagligen fortsätta att i ytterligare några år jaga ubåtar förgäves, till skam för omvärlden. Skall jag ta det som försvarsministern säger om satsningar på JAS som ett löfte om att det verkligen blir en JAS-division före 1992? I försvarsuppgörelsen med folkpartiet har man bara lovat att studera frågan, och det är till intet förpliktigande. Jag har fortfarande inte fått svar på min fråga. Det finns pengar till Viggen och kustkorvetterna. Pengarna räcker också till att skapa en bred enighet om försvaret. Om det inte är bristande förtroende för materielen som är orsaken till återhållsamheten, måste det vara viljan som fattas.
Herr talman! Tillsammans med folkpartiet har vi gjort en saklig bedömning av hur inriktningen av försvaret skall vara de närmaste fem å tio åren. Vi står fast vid den inriktningen, och vi är beredda att medverka till dess fullföljande.

Herr talman! Först måste jag tacka försvarsministern för att han har gått upp i en debatt. Kors i taket här i kammaren — det har inte hänt så många gånger förr. Sedan måste jag också tacka för erkännandet att moderata samlingspartiet inte har fått möjlighet att vara med och utöva något inflytande på den här uppgörelsen. Det bekräftar vad som har sagts av vår partiledare och vad som har framskymtat i den allmänna debatten: vi har inte haft en reell möjlighet att vara med. Detta har gjorts upp bakom ryggen på två av de partier som skulle ha haft rätt att diskutera frågan ingående. Fortfarande kan jag konstatera att eftersom det inte är fråga om brist på förtroende för materielen och inte fattas pengar, så är det brist på vilja hos de två fördragsslutande partierna när det gäller att få med det som skulle ha behövts för att nå en bred enighet kring det svenska försvaret.
Herr talman! Jag trodde att Anita Bråkenhielm var förtrogen med händelseförloppet. Moderata samlingspartiet har deltagit i förhandlingarna men i slutskedet valt att ställa sig utanför överenskommelsen.
Herr talman! Moderata samlingspartiets liksom centerns partiledare kom tills.k. förhandlingar i en försvarsuppgörelse och fick besked om att ”det här är klart, det kan icke förhandlas om detta; det kan möjligen talas om nyanser inom den här ramen i försvarskommittén”. Det kallar jag inte för att ges möjligheter att vara med och ha ett inflytande.

Herr talman! Tore Claeson har frågat mig om regeringen har för avsikt att vidta några åtgärder för att förhindra djurplågeri i samband med svinslakt. Gällande bestämmelser om slakt av husdjur syftar till att förhindra att djuren åsamkas lidande. Det åligger i första hand besiktningsveterinär att tillse att bestämmelserna iakttas. Det har förekommit rapporter om att slaktsvin återfår medvetandet efter placering i skållkaret. Det är enligt min mening oacceptabelt att sådant inträffar. Lantbruksstyrelsen är den myndighet som har högsta tillsynen över djurens vård och över behandlingen vid bl.a. slakt. Lantbruksstyrelsen har med anledning av rapporterade missförhållanden i samband med slakt = Prot. 1986/87:58 tillskrivit samtliga överveterinärer vid slakthus och kontrollslakterier för att 22 januari 1987 få en redovisning av situationen och, om missförhållanden har funnits, vilka åtgärder som vidtagits med anledning härav. Svaren bereds för närvarande inom lantbruksstyrelsen. Jag utgår från att denna översyn leder till ett åtgärdsprogram för att förhindra påtalade missförhållanden. Reglerna för förfarande vid slakt av husdjur ingår även i arbetet med en ny djurskyddslag som sker inom jordbruksdepartementet.

Herr talman! Tack för svaret! Jag noterar som positivt att jordbruksministern tycker att det är oacceptabelt att sådant här inträffar, att lantbruksstyrelsen har begärt att få en redovisning av situationen och att jordbruksministern utgår från att den översyn som skall ske leder till ett åtgärdsprogram för att förhindra påtalade missförhållanden. Kvar står emellertid frågan varför detta ändå har inträffat, inte minst mot bakgrund av den stora reklamkampanj som Slakteriförbundet startade för något år sedan om bättre omsorg om djuren. Den omsorgen omfattar tydligen inte sådana fall som nu har påtalats. Problemet är naturligtvis mycket allvarligt, inte minst med hänsyn till att även om det tycks vara helt klart att djurplågeri enligt brottsbalken 16 kap. 13 § har förekommit, så har polisen ändå efter polisanmälan lagt ner förundersökningen och sagt att det inte finns anledning misstänka att brott förövats. Nu är detta inte jordbruksministerns bord, men jag vill ändå påtala det som en egendomlighet i sammanhanget. Grundorsaken till att detta hänt är naturligtvis den högt uppdrivna takten i samband med slakten — 180-200 grisar per timme — en hantering som för övrigt Astrid Lindgren mycket träffsäkert har beskrivit i Mitt i Expressen för någon vecka sedan och som jag utgår från att jordbruksministern, som var nämnd, har tagit del av. Astrid Lindgren beskriver det på följande sätt: Det är ett helvete konstruerat av människor för att avliva största möjliga antal djur med största möjliga hastighet och under största möjliga stress och ångest för dem som skulle avlivas.
Herr talman! Jag tror att vi kan konstatera att Tore Claeson och jag har en mycket likartad syn på dessa missförhållanden, som är oacceptabla. De närmare sambanden försöker lantbruksstyrelsen nu få fram, men det är sannolikt att den högt uppdrivna takten är en av orsakerna. Frågan är då vad man kan göra. Räcker det med att enbart sänka takten eller måste också andra åtgärder till? Det får inte vara så att djuren — även om de snart skall dö —- i sina sista livsögonblick skall leva under en stress som är ovärdig. Jag har egentligen ingenting annat att tillägga än att vi med stort intresse skall ta del av resultaten av lantbruksstyrelsens översyn, både för att det bör vidtas snabba åtgärder och för att det är viktigt, när vi nu inom jordbruksdepartementet arbetar med en ny djurskyddslag, att få klarare begrepp om hur produktionsförhållandena ser ut när det gäller bl.a. slaktsvin men också andra slaktdjur.
Herr talman! Jag tackar för de förtydliganden och ytterligare uppgifter som jordbruksministern nu lämnade. Jag vill emellertid säga att det inte bara gäller svinslakt. Med tanke på de djurfabriker som har byggts upp finns det all anledning att regeringen och de myndigheter som är satta att övervaka dessa frågor skärper övervakningen. Det har gått en viss slentrian i kontrollen. Jag har vid samtal med flera länsveterinärer, som egentligen borde ha bättre uppsikt över förhållandena, fått bekräftat att det finns åtskilliga brister i kontrollen på detta område. Jag tolkar jordbruksministerns svar och hans tillägg här så att man med uppmärksamhet kommer att följa ärendet och vidta de åtgärder som är nödvändiga för en bättre efterlevnad av de bestämmelser som finns och så att större hänsyn tas till att djuren på sitt sätt är som människor och känner plåga och lidande.

Herr talman! Jens Eriksson har frågat mig om det är tillåtet för svenska fiskare att i EG:s Nordsjözon bedriva riktat fiske efter gråsej och långa av den kvot ”others” eller ”övriga arter” som Sverige erhöll i överenskommelsen med EG den 12 december 1986 om fiskeutbytet 1987. Svaret är ja. Den kvot, ”övriga arter”, på 150 ton, som Sverige erhöll tillkom främst för att tillfredsställa svenska önskemål om ett bättre tillvaratagande av fångster i Nordsjön av i första hand gråsej men även av vissa andra fiskslag som inte är kvotreglerade i EG-överenskommelsen. Kvoten kan även användas för riktat fiske efter långa. Med tanke på EG:s hårda motstånd mot att ge andra länder möjlighet att fiska efter nya, tidigare icke medgivna fiskslag i Nordsjön så är det en positiv förändring att svenska fiskare nu får möjlighet att fånga gråsej och andra nya arter i EG:s Nordsjözon.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på min fråga. Frågan jag ställde var av sådan art att man praktiskt kan svara ja eller nej, och det tycker jag att jordbruksministern har gjort. Svaret är kort, det är koncist, och det är positivt. Det är bra för mig att kunna ge besked till de fiskare som ställer frågor om detta är tillåtet eller inte. Det är bra för mig, om min båt ligger fast borta i Lerwick eller vad det nu kan vara, att kunna telexera eller telegrafera ett direkt utdrag ur riksdagens protokoll att det här är tillåtet. Det är värdefullt. Man slipper då att i efterhand försöka tolka vad som avsågs och vad som inte avsågs. Jordbruksministern säger i svaret att det är nya arter som vi har fått kvoter på. För mig är det inga nya arter. Vi har alltid fiskat dessa arter i Nordsjön. Vi har av tradition fiskat såväl makrill och gråsej som alla andra arter som finnsi — Prot. 1986/87:58 Nordsjön, räkor och allt vad det nu kan vara. Det är inga nya arter. Tyvärr 22 januari 1987 upphörde detta den första januari 1977, men vi har ändå gammal traditionatt. fiska dessa arter. Jag tackar än en gång för svaret. Det var positivt.

Herr talman! Wiggo Komstedt har frågat mig om anledningen till att importstoppet för äpplen hävs nästan en månad tidigare i år än förra året. Importregleringen på äpplen och päron handhas av statens jordbruksnämnd, som beslutar om första fria importdag efter förslag från representanter för odling och importörer. Parterna hade flera resultatlösa överläggningar under december 1986. Ärendet kom därför upp till behandling i jordbruksnämndens styrelse den 13 januari i år: Styrelsen beslutade då enhälligt att tillåta licensfri import av äpplen fr.o.m. fredagen den 23 januari 1987 — det torde vara i morgon. Vid en fortsatt normal försäljning beräknades de svenska lagren vara tömda efter cirka tre veckor, räknat per den 13 januari. För en mjuk övergång mellan svensk och importerad frukt med garanterad tillgång av äpple till rimliga priser hade nämnden att finna en tidpunkt inom treveckorsperioden. De svenska priserna konstaterades ligga 60-70 90 över motsvarande danska och västtyska kvaliteter. Dessutom hade de svenska priserna ökat med ca 30 20 över fjolårets nivå. Från konsumentsynpunkt bedömdes behovet av kompletteringsimport motiverad, eftersom även vissa brister påtalats beträffande kvalitet och sortimentsfördelning i den nu marknadsförda svenska frukten. Detta är anledningen till att jordbruksnämndens styrelse beslöt att häva importstoppet för äpplen en knapp månad tidigare i år än förra året.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Genom modern lagringsteknik kan vi i dag lagra den svenska höstskörden av framför allt äpple under många månader. Vi har alltså möjligheter att flera månader efter skörden äta svensk frukt. Vi har från den tid när vi börjar skörda den svenska frukten ett importstopp. Det gäller till efter årsskiftet; tidpunkten förhandlas fram och varierar från år till år. Förra året var det, som jag har sagt i min fråga, den 17 februari som var frisläppandedatum. I år är det satt till den 23 januari, dvs. nästan en månad tidigare. Det fanns vid den tidpunkten i fjol ungefär lika stora lager som i år. Ett tidigare datum kunde ha varit motiverat om den svenska frukten hade varit slutsåld eller hade haft en dålig kvalitet. Men frukt finns, och av hög kvalitet. Den 13 januari, den dag som importstoppets upphävandedatum fastställdes, 59 fanns enbart i den ekonomiska föreningen Förenade Frukt i Kivik cirka tre miljoner kilo i kyllagren. Det kunde ett tiotal av Skånes riksdagsledamöter själva se för ca 2 veckor sedan. De hade tillfälle att på ort och ställe besöka företaget och konstatera att där fanns utmärkta varor kvar i kyllagren. Att inte konsumera den svenska frukten är nationalekonomiskt slöseri, och det är oroande för sysselsättningen i de delar av landet där fruktodling, hantering och industri är mycket dominerande inslag. I svaret säger statsrådet att den svenska frukten kan vara slutsåld när den importerade frukten kommer. Jag tror inte det. Beställningar av svensk frukt har varit mycket små sedan datumet för hävandet av importstoppet blivit känt. Det blir inte någon mjuk övergång. Båtarna är redan på väg till Sverige. Frukten ligger i frihamnarna långt innan importstoppet hävts. Statsrådet hänvisar till att de svenska priserna ligger över de danska och västtyska. Detta beror på att EG dumpar stora kvantiteter som kommer från de subventionerade odlingarna inom EG. Näringen har inte något stöd från staten och vill inte heller ha det. Jag tycker det vore en rimlig hjälp att inte häva importstoppet tidigare än förra året, när man vet att det finns så pass stora kvantiteter frukt av god kvalitet. Jag tycker inte statsrådets svar är tillfredsställande.
Herr talman! De kriterier som jordbruksnämnden använder i sina bedömningar är: uppgifter om odlingens lager, sortiment och kvalitet, prisutvecklingen för svenskodlad frukt i relation till prisutvecklingen för annan frukt, förväntad försäljningsutveckling och restlager. Jordbruksnämnden har gjort den bedömningen att de 2 400 ton som fanns i lagren den 12 januari skulle gå åt på ungefär 3 veckor vid normal försäljning. Beträffande prissituationen kan jag säga att oberoende av i vilken mån de västtyska och danska priserna är mer dumpade i år än tidigare kvarstår att de svenska priserna har ökat med 30 96 över fjolårets nivå. Det har uppenbarligen vägts in i det enhälliga beslut som jordbruksnämndens styrelse har fattat. Dessutom har handeln påtalat vissa brister beträffande kvaliteten i de kvarvarande svenska äppellagren. Det är uppenbarligen så att dessa tre faktorer har spelat en roll vid det enhälliga beslut som jordbruksnämnden fattade.
Herr talman! Jag undrar om statsrådet har kontrollerat lantbruksnämndens uppgifter om kvantiteterna inför morgondagen när importstoppet hävs. Det kunde vara intressant att veta om teorierna är riktiga. Enligt den information jag har fått stämde inte teorierna i början av denna vecka. När det gäller kvaliteten sade jag tidigare att ett antal riksdagsledamöter har kunnat konstatera att den frukt som ligger i moderna lager med ordentlig tillslutning — som hos Förenade Frukt bl.a. — kan klara kvaliteten under mycket lång tid. Vi kunde konstatera att kvaliteten var utmärkt. Jag tror inte att importörernas synpunkter är riktiga. Det är klart att dessa gröna, vackra äpplen som vi får in från utlandet ser mycket smakliga ut. De är ju badade i kemikalier, kemikalier som vi här i Sverige inte får bespruta fruktträden med ens 14 dagar före skörd. Jag undrar hur detta kan ligga till grund för ett åberopande av kvaliteten i det här sammanhanget. Men detta är en annan del av problemkomplexet som vi inte skall diskutera i dag. Jag vågar hävda att det fortfarande finns stora kvantiteter i lager. Jag tycker det är nationalekonomiskt slöseri, statsrådet, att handskas med detta på det här sättet, frihandelsvän som jag är.

Fru talman! Med hänvisning till riksdagsordningens 6 kap. 18 får jag meddela att jag, på grund av arbetsbelastning, enligt överenskommelse med interpellanten Lars Ernestam kommer att besvara interpellationen tisdagen den 3 mars 1987.